Herr talman! Jag har begärt ordet i denna fråga för att erinra om att på riksdagens bord ligger en proposition nr 59 med en rad förslag på fiskets område. Denna proposition kommer att föreslå hur organisationen skall byggas upp för att på rätt sätt tillvarata fiskets intresse. Propositionen bygger på en utredning, som har arbetat sedan i höstas och som kom med ett förslag den 6 mars i år. Utredningen kommer att fortsätta, och jag vill inför kammaren föredra de direktiv som utredningen i fortsättningen skall arbeta efter.

Att ge en skattelättnad åt vissa yrkesutövare med relativt goda förtjänster på fisket, det är en väg som jag inte tror att vi har anledning att beträda. Jag har velat redovisa detta för att ingen skall tro att vi på något sätt är negativa till hjälp åt fisket. Tvärtom är vi mycket positiva till att det svenska fisket just nu skall få det stöd som behövs. Men jag anser inte att det finns någon som helst anledning att tillsätta en ny utredning, som vid sidan av den arbetande utredningen skulle ta upp skattefrågorna. Jag ber därför att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Som herr Arne Pettersson nämnde, har lotten ordnat det så att jag i detta ärende skall föra utskottets talan. Vi läser snart sagt dagligen i tidningarna om fiskets bekymmersamma situation, om minskade fångster och ökande avsättningssvårigheter. När andra människor ser sin levnadsstandard öka, minskar fiskarnas inkomster år från år. Under de två senaste åren har genomsnittsinkomsten för fiskarna i mitt hemlän minskat med inte mindre än 30 pro cent. Med hänsyn till den prisstegring som samtidigt skett är minskningen i realinkomst ännu större. Det är emellertid inte denna inkomstminskning och dessa besvärliga tider i och för sig som föranlett motionen, så som jag strax skall visa; men svårighelerna är kanske en anledning att inte dröja med de skattelättnader som från andra synpunkter är berättigade. Herr Arne Pettersson behandlade utskottets skrivning som om den uteslutande gällde frågan om ett omkostnadsavdrag för fiskarna. De nuvarande beskattningsreglerna på den punkten är fullt tillfredsställande. Riksskattenämnden och prövningsnämnderna har också möjligheter att utforma tillämpningsföreskrifter. Den frågan behöver alltså inte göras till en riksdagsfråga. Nej, här gäller det någonting helt annat — jag skulle vilja säga att det är en fråga om skatteskalorna. Vi införde år 1958 här i Sverige en särbeskattning för sjömän vilken kan sägas innebära en definitiv källskatt. Det finns två skattetabeller för sjömän — den ena för sjömän i närfart, den andra för sjömän i fjärrfart. Med fjärrfart avses i förordningen sjöfart som går bortom linjen Lindesnes-—Hanstholm, d.v.s. till Nordsjön och haven ännu längre bort. I vissa fall kan sjöfart innanför den linjen räknas som fjärrfart. Skattetabellen för närfart motsvarar ungefär den vanliga källskattetabellen för sådana som är anställda i land, men tabellen för sjömän i fjärrfart är så konstruerad att den ger en lägre skatt än de vanliga skattetabellerna; i lägre inkomstskikt rätt mycket lägre än den vanliga källskatten. Man åberopade fyra skäl när sjömansskatten infördes. För det första kan sjömännen på grund av sina arbetsförhållanden inte fullgöra deklarationsskyldigheten på samma sätt som andra skattskyldiga. För det andra var det svårt att få folk ombord på svenska fartyg på grund av skattebestämmelserna. Svenskt sjöfolk tog gärna hyra på utländska fartyg, därför att de där inte behövde betala så mycket i skatt. Särskilt pekade man på hur mycket förmånligare skattebestämmelserna vid det tillfället var i den norska handelsflottan. Det tredje skälet var en ökande tendens hos vårt sjöfolk att ta arbete i land. Det var, sade man, »föga lockande att erlägga lika hög skatt för en arbetsinkomst förvärvad till sjöss och fjärran från hemmet som för en arbetsinkomst förvärvad i land i närheten av hemmet». Som ett fjärde skäl anfördes att en skattskyldig, som bor på den ort där han har sin utkomst eller som varje dag efter arbetets slut återvänder till sitt hem, tillgodogör sig sociala och andra liknande förmåner av olika slag i en helt annan utsträckning än en sjöman som ofta under långa tider måste vara borta från hemmet. Detta är alltså skälen till att sjömän i fjärrfart betalar skatt efter en tabell som innebär lägre skatteuttag än de vanliga källskattetabellerna gör. Många av våra fiskare arbetar under samma betingelser som sjömän i fjärrfart. Västkustfiskarna bedriver till mycket stor del sitt fiske väster om linjen Lindesnes-—Hanstholm, som =: bildar gräns mellan närfart och fjärrfart i sjömansskattehänseende. Dessa fiskare ligger för det mesta ute hela veckan och är hemma endast över veckoskiftet. Ibland ligger de ute två, tre, ja i vissa fall upp till sex veckor i sträck. Jämför dessa fiskare med ombordanställda i pendeltrafiken över Nordsjön, exempelvis mellan Göteborg och Hull! Med den tidtabell som tillämpas på denna linje är fartygen borta från Sverige fyra och ett halvt dygn åt gången var tredje resa men eljest bara tre och ett halvt dygn åt gången. Nog har de fiskare som arbetar på Nordsjön lika starka skäl för skattelindring som ombordanställda på dessa linjefartyg. Utskottsmajoriteten har därför ansett att: man bör företa en utredning om möjligheterna att få till stånd en skattelindring för fiskare som utövar sin verksamhet på mera avlägsna fiskeplatser. Naturligtvis kan man inte lösa frågan så enkelt som att man bara gör sjömansskattebestämmelserna tillämpliga på fiskare. I stället får man tänka sig att medge ett avdrag från inkomsten för fiskare som har deltagit i fiske på mera avlägsna fiskeplatser. Man har gått den vägen i Norge. Där medger man ett avdrag med 12 procent på inkomsten för fiskare som har bedrivit fiske till havs under minst 15 veckor av året. Avdraget är dock maximerat till 3 000 kronor. När vi införde sjömansskatten fäste vi mycket stor vikt vid hur skattebestämmelserna för sjömän var ordnade i Norge. Jag undrar om man inte i detta fall också borde intressera sig för och ta lärdom av de norska bestämmelserna. Det har sagts att om man skulle försöka överföra sjömansskatteförordningens principer i detta avseende på fiskarna skulle det ensidigt gynna västkustfiskarna, eftersom det huvudsakligen är de som bedriver fiske på Nordsjön. Nu finns ju ingen regel utan undantag. Jag läste för ett par veckor sedan i tidningarna att åtta fiskebåtar från ostoch sydkusten gått till Nordkap för att bedriva laxfiske; även de börjar ge sig ut på de stora haven. För övrigt är ju fisket i mycket hög grad koncentrerat till västkusten. Av de svenska yrkesfiskarna är 63 procent bosatta på västkusten. De större båtarna, med mer än 200 hästkrafters maskinstyrka, finns till 80 procent på västkusten, och västkustfisket svarar för 80 procent av fångstmängderna. Om man inför lättnader för fisket, är det en ganska naturlig sak att de främst kommer västkustfiskarna till godo. Jag åhörde med stort intresse min bänkkamrat herr Magnussons anförande i denna fråga. Jag tycker dock att vad han anförde angående fisket inte hör hit. Här är det fråga om att skapa skatterättvisa för en yrkeskategori. Det är en angelägenhet på längre sikt som inte har något direkt samband med de åtgärder som övervägs för att öka fiskets lönsamhet. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Herr Tistad och jag kan kanske enas på en punkt, nämligen att det otvivelaktigt finns anledning för både riksdagen och andra samhälleliga myndigheter att intressera sig för de svåra problem som fiskarna har för närvarande. Men jag tror att det är litet galet att börja i den ända som gäller skattelättnader. Skall man ge det riktiga stödet till fiskarna, bör det ske på det sätt som motiverades här i talarstolen för en stund sedan. Man bör då bygga ut stödet till fisket och på så sätt försöka göra näringen mer lönsam. Herr Tistad säger att vi borde närma oss de regler för beskattning som gäller i Norge. Eftersom fiskarna liksom andra företagare har glädje av de mycket generösa avdragsregler som gäller generellt för svenska företagare, tror jag inte att fiskarna skulle vilja att det beskattningssystem för företagare, som gäller i Norge, överföres hit. Jag tror att man skall se till summan av fördelar och inte till enskildheterna. Mot den bakgrunden vidhåller jag mitt yrkande om bifall till reservationen.

Herr talman! Herr Arne Pettersson gör sig nog skyldig till ett misstag när han tror att vi börjar med skatterna när vi vill hjälpa fiskarna. Detta är förslag som har tagits upp år efter år, och de skall inte ses uteslutande i samband med fiskets prekära läge för närvarande, utan de gäller även goda tider. Jag sade också inledningsvis att fiskets bekymmersamma förhållanden just nu är en anledning till att inte dröja med denna reform, men att de inte i och för sig utgör något motiv för den. När herr Arne Pettersson talar om de gynnsamma reglerna för beskattning av företagare här i landet vill jag bara erinra om att en hel del av dem som arbetar inom fisket numera inte längre är egna företagare. Båtarna ägs visserligen av fiskare, men alla ombord är inte delägare i båten och kan alltså inte tillgodogöra sig de avskrivningsmöjligheter som finns. Jag vill därför varna för att betrakta den fråga vi i dag behandlar som uteslutande en företagarfråga. Den gäller också löneanställda i fiskerinäringen, även om de får sin lön under ganska säregna förhållanden, eftersom man delar intäkterna av fångsten efter vissa principer.

Herr talman! Herr Jacobsson har till en del replikerat vad jag tänkte säga. Jag förstår herr Arne Pettersson när han uttalar att de som är anställda på fiskefartyg skall på facklig väg söka få ut bästa möjliga förmåner. Men jag blev ganska förvånad över hans uppfattning att de också skulle kunna skaffa sig skatteförmåner på facklig väg. Det är väl ändå inte den rätta vägen. Det är vår skyldighet här i riksdagen att försöka få till stånd rättvisa och skäliga skatteregler för både företagare och anställda. Jag har mycket svårt att förstå att man kan framställa de borgerliga partierna som speciella ' förespråkare för företagsamheten när det gäller skatter. Jag vill erinra om att vi under den allra senaste tiden i bevillningsutskottet behandlat borgerliga motioner om de löneanställdas avdragsrätt för traktamentsersättning och kostnader vid vistelse på annan ort. Denna skattefråga är väl om någon en typisk löntagarfråga. Till sist undrar jag om inte herr Arne Pettersson förväxlar två frågor angående fiskarna som vi behandlat under senaste tiden. Det är dels den fråga som vi behandlar i dag och som gäller alla fiskare, vare sig de är anställda eller egna företagare, dels frågan om resultat utjämning för fiskare, där det i varje fall i huvudsak är fråga om fiskare med egna båtar.
Herr talman! Vad jag sade, fastän herr Tistad tydligen inte uppfattade det, var att de löneanställda på fiskefartygen borde genom fackliga åtgärder också skaffa sig del i de skatteförmåner som tillkommer dem som äger fiskebåtarna. Sedan kom herr Jacobsson upp och sade att högern månar om löntagarna också. Jag skall gärna erkänna att det förekommer, i vart fall om löntagarna har goda inkomster. Då har högern intresse.

Herr talman! Jag vill bara reagera mot herr Arne Petterssons sätt att beteckna varje avdragsrätt som tillkommer företagare som en skatteförmån — det verkar som om det alltid vore fråga om en oskälig förmån. Så är det inte, herr Arne Pettersson. Det är fråga om avskrivningar som är företagsekonomiskt betingade, och vi har varit fullt överens om här i riksdagen att de är skäliga och berättigade.

Herr talman! Inte heller jag är indignerad men något förvånad över att ledamöter av bevillningsutskottet inte föl jer med förhandlingarna bättre än att de fäller sådana här yttranden. Jag vill erinra om att vi i bevillningsutskottet behandlat ett stort antal motioner från oppositionen gällande ortsavdrag, förvärvsavdrag, schablonisering ete. Herr Tistad har just fått en motion bifallen som gäller justering av schablonavdragen, vilket kommer ett stort antal skattskyldiga till godo. Själv har jag i åratal väckt motioner rörande beskattning av resetraktamenten, resor till och från arbetet och så vidare, allt berörande anställda. Jag nämner detta för att det inte skall stå i protokollet att de motioner om skattelättnader som väckts från oppositionens sida huvudsakligen gäller lättnader för företagen. Så ensidiga är vi inte att vi enbart håller oss till den ena parten.

Herr talman! Under denna punkt har herrar Mattsson och Börjesson i Glömminge i en reservation, betecknad med 3, framfört vissa synpunkter icke i anledning av klämmen i utskottsutlåtandet utan när det gäller skrivningen som sådan. De anser att skrivningsförfarandet — och jag delar deras uppfattning — är i viss mån missvisande. För det första fick vårt land en devalvering, inte en inhemsk sådan, utan först kom devalveringen i Finland, sedan i England och slutligen följde även Danmark efter. En olycka kommer sällan ensam. Devalveringen utomlands följdes för vårt lands vidkommande av en diskontohöjning, på grund av att kapital som vi hade i vår valutareserv flödade ut från landet, vilket i sin tur var en följd av de åtgärder som här åberopade länder hade vidtagit. Diskontohöjningen blev 1 procent. Inom parentes vill jag säga att om man tar hänsyn till de gap som finns mellan exportoch importsidan, så finns egentligen inte de facto den valutareserv som regeringen skryter över, utan det är här i viss mån fråga om främmande kapital som ökar beloppet. Vi har reagerat mot denna diskontohöjning och har velat ha en skrivning i enlighet med vad de av mig åberopade reservanterna föreslagit. Vi fick sedan så småningom en diskontosänkning. Men som alltid brukar ju en diskontosänkning, med herr Strängs goda minne och riksbankschefens handlande, bli betydligt mindre än den föregående höjningen. I och med att vi har haft äran att ha de s.k. tio rika länderna här, vilka skall ordna upp världens valuta, så har saken i viss mån kommit in i ett annat läge. Även om Frankrike inte är med bland dessa länder får vi ändå hoppas att de beslut som fattades vid stockholmsmötet nyligen skall leda till att världens ekonomi kan samordnas, så att vi i vårt land inte behöver uppleva motsvarigheten till de åtgärder som man utomlands måst vidta. Vi är självfallet medvetna om att vi lever i en konjunktursvacka, som helt naturligt påverkar tryggheten för de anställda vid olika företag. Inte minst av den anledningen bör de åtgärder, som statsmakterna och regeringen har att vidta på det ekonomiska och finanspolitiska området, ske med all den försiktighet som nöden kräver. Med tanke på att vi kan hysa vissa förhoppningar om det nya som kommer att ske efter stockholmsmötet har jag, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! Jag skall med några ord motivera den skrivning, vilken herr Enarsson och jag har fogat till detta utlåtande, som vår syn på den förda penningoch valutapolitiken. Det är brukligt att riksdagen i samband med behandlingen av propositionen om vidgad <sedelutgivningsrätt ävensom vissa delar av finansplanen anger några allmänna direktiv för såväl penningoch kreditpolitiken som för den allmänna ekonomiska politiken innefattande finanspolitiken. Vad det här gäller är alltså penningoch valutapolitiken specifikt. Dechargen är en efterhandsgranskning av hur de allmänna direktiven från året innan har uppföljts. Majoriteten ger sin syn vid behandlingen av de ärenden som jag alldeles nyss nämnde. Vi som tillhör oppositionen har att ge vår syn vid dechargebehandlingen, och det har vi gjort. Vår kritik, som den nu presenteras, är alltså i anslutning till vad vi sade för ett år sedan. Jag tillät mig då att här i kammaren säga att min bedömning var att det fortfarande fanns fog för att föra en restriktiv likviditetspolitik och en av denna betingad återhållsam kreditpolitik även under år 1967. Vad vi har fått uppleva är att man slagit in på en lätt kreditpolitik. En sådan hade under alla förhållanden kommit till stånd på grund av den konjunkturavmattning som vi har fått uppleva, en konjunkturavmattning som medfört frigörelse av kapital. Härigenom har medel kommit att stå till kreditmarknadens förfogande — men på en, om jag så får uttrycka det, marknadsmässig väg, en naturlig väg, om ordet tillåtes. Vad som har skett under året är emellertid, att riksbanken har gått ett steg längre. Den har använt sig av operationer i öppna marknaden och härigenom stimulerat till en rekordartad ökning av kreditvolymen. Jag nämner ett par siffror. År 1966 ökade volymen med 13 miljarder kronor. Kalkylen för 1967 — den som finns i den reviderade nationalbudgeten i april i fjol — räknade med en ökning av kreditvolymen med 14 miljarder kronor. I själva verket kan vi nu läsa i den sammanställning som utskottet lämnar, att ökningen blev 17,4 miljarder, vilket i realiteten betyder 30 procent ökning under året. Det är anmärkningsvärt mycket. Det är givet att om man framkallar en sådan ökning så får det störande verkningar på marknaden. Jag kan bara erinra kammarens ledamöter om det förhållandet att tidningarna i slutet av förra året var fyllda av annonser, där bankerna uppmanade människor att ta lån och sätta sig i skuld, annonser där man på olika sätt försökte locka människorna att låna pengar. Men detta tog tvärt slut, nämligen då pundet devalverades. Man kan då fråga, om det finns ett samband mellan valutautvecklingen, en devalvering och den inhemska kreditvolymen. Jag har alltid hävdat att det finns ett sådant samband och ett mycket viktigt sådant. Vad som hände i slutet av förra året var att riksbanken erkände riktigheten härav, när man slog till med en mycket kraftig åtstramning på kreditfronten. Inte nog med att banken slog till, den slog till i former som vi inte gillar, nämligen med ett flertal regleringar. Det var inte bara det, att man höjde diskontot, utan man införde ett straffräntesystem, d.v.s. ett differentierat diskonto, man skärpte likviditetskvoterna och man införde speciella kassakvoter. Hade riksbanken följt den politik som vi förra våren förordade, och inte forcerat fram en kreditutvidgning utan mera tagit hänsyn till marknadsfaktorerna, hade man kunnat slippa dessa tvära kast i kreditpolitiken. Det är dock möjligt, måste jag säga, att detta inte uteslutit att vi fått ta den diskontohöjning som vi fick. Det är en bedömningsfråga, och jag skulle tro att den bedömning som gjordes var riktig. Men ett önskemål på det ekonomiska området och inte minst på detta är att man så långt möjligt skall undvika ryckighet. Vi säger sedan i vår reservation att vi stöder riksbankens beslut att upprätthålla kronans yttre värde. Skillnaden mellan oss och utskottet ligger endast däri, att vi inte uttalar oss om de bakomliggande bedömningarna. Utskottsmajoriteten talar om att de ställer sig bakom bankofullmäktiges bedöm ningar. Vi vill bara säga att vi inte tillräckligt känner de bedömningar, som har legat bakom, för att vi skall våga göra ett sådant uttalande. Givetvis anser vi att riksbanken handlat rätt. Vi värdesätter därtill att riksbankschefen i tid varskodde oss om sin inställning innan punddevalveringen företogs. Det var enligt vår mening alldeles korrekt handlat av riksbankschefen. Beträffande den valutapolitiska målsättningen och den politik som där förts delar vi inte majoritetens ståndpunkt om sammansättningen av våra guldoch valutatillgångar. Det står uttryckligen i instruktionen för bankoutskottet, att utskottet skall med synnerlig uppmärksamhet följa de fullmäktiges åtgärder som avser den metalliska kassans upprätthållande — inte bara att det finns en metallisk kassa, utan att den verkligen upprätthålles. Vi har den uppfattningen, och det har vi noterat tidigare, att fördelningen är ogynnsam beträffande guld. Bara 17 procent av de totala tillgångarna är guld, och det är beklagligt. Guldet på den fria marknaden i dag har blivit dyrare. Dollarn är inte längre fullt konvertibel, vilket också är beklagligt. Med detta, herr talman, hemställer jag, att riksdagen måtte med gillande av det uttalande som innefattas i reservation nr 2 lägga utskottets omförmälan till handlingarna.

Herr talman! Den blanka reservation, som jag antecknat vid detta utlåtande evser närmast diskontots höjd under år 1967. Utskottet skriver, att diskontohöjningen efter devalveringen var välmotiverad och uttalar också sin tillfredsställelse över att diskontot sedermera kunnat sänkas i det konjunkturläge som vi befinner oss. Jag har ingen invändning att göra mot detta. Den enprocentiga höjningen hade vid sidan av de eftersträvansvärda gynn samma verkningarna säkerligen också negativ eller hämmande effekt. Man kan utgå ifrån att denna effekt kunde ha varit mindre kännbar, om höjningen kunnat ske från en något lägre nivå på diskontot. Nu kunde man emellertid inte förutse devalveringen och dess följder, så diskontot kunde rimligen inte i förväg av detta skäl anpassas till vad som komma skulle. Men hade man gått något längre i den uppmjukning av penningpolitiken, som inleddes den 3 februari, då riksbanken sänkte diskontot från 6 till 51/2 procent, och som fortsatte med ytterligare en halv procent den 10 mars, hade utgångsläget onekligen varit gynnsammare. I själva verket fanns det också goda skäl för ännu en sänkning av diskontot under sommaren 1967. Det allmänna sysselsättningsläget och investeringsviljan var otillfredsställande, och utvecklingen tydde inte på någon snar bättring. Från olika håll framfördes i sammanhanget den tanken att diskontot borde kunna sänkas ytterligare. Herr talman! Jag har bara för egen del på denna punkt velat något komplettera det utskottsutlåtande som jag yrkar bifall till.

Herr talman! I herr Åkerlund har ju första kammaren en framstående vetenskapsman på dessa områden, och det är alltid intressant att höra honom. Han har i denna kammare varit en ropandes röst i den valutapolitiska öknen till förmån för en större metallisk kassa. Företrädare för samma linje finns i andra länder. Jag har kunnat förstå honom tidigare, även om jag inte själv varit lika övertygad som han om metalltillgångarnas betydelse. Jag medger att det kan bero på bristande sakkunskap hos mig. Det har påpekats att, medan de samlade guldoch valutareserverna i världens centralbanker fördubblats — sedan 1938, tror jag att det var — så har det internationella varuutbytet tiodubblats. Det gör att det har blivit en allt starkare spänning på detta område, som till sist har utmynnat i den senaste krisen. Den har ju lösts nu, och jag kommer i dag att rikta en interpellation till statsrådet Krister Wickman om innebörden i de valutaöverenskommelser som i slutet av förra veckan träffades här i Stockholm. Men jag skulle till dessa överenskommelser vilja i denna debatt knyta reflexionen att, sedan den strikta guldvalutastandarden nu övergivits, så kanske man inte längre har samma fog för kritik mot den metalliska kassans låga nivå, som herr Åkerlund har framfört. Jag vågar därför för min del inte vid en eventuell votering stödja herr Åkerlund på den punkten, och jag vill gärna ha deklarerat detta.
Herr talman! På sidan 7 i utlåtandet finns ett litet avsnitt som rapporterar två smärre åtgärder vilka vidtogs av riksbanken i samband med den engelska devalveringen. Det är dels upphävandet av dispensen att utan riksbankens tillstånd köpa tillbaka utlandsägda svenska värdepapper, dels en sänkning av gränsen för de fria småbetalningarna från 300 kronor till 100 kronor. Jag har tidigare inom utskottet kritiserat dessa två åtgärder, som jag ansåg onödiga och icke ägnade att i den då rådande situationen omedelbart efter punddevalveringen stärka förtroendet för den svenska kronan och dess möjligheter att hålla sitt internationella värde. Självfallet skall inte betydelsen av detta överdrivas, speciellt som vad beträffar den första åtgärden tillstånd till återköp sedermera genomgående lämnats, men under den kritiska tiden de närmaste veckorna efter devalveringen orsakade dessa smååtgärder åtskilliga förfrågningar, irritation och misstro i utländska bankkretsar. Jag hoppas att man inom riksbanken skall ompröva åtgärderna, upphäva dem och återgå till de bestämmelser som gällde tidigare i dessa avseenden. Herr talman! För övrigt ber jag att få instämma i det uttalande som herr Gösta Jacobsson nyss gjorde.

Herr talman!

De reservationer som fogats till utskottets utlåtande uttrycker enligt min uppfattning, endast nyanser i bedömningen av den förda kreditpolitiken. Inom utskottet är vi överens om att det bör vara en av kreditpolitikens uppgifter att söka tillgodose de kreditbehov som motsvarar det av statsmakterna uppställda investeringsprogrammet. — Utskottet delar de bedömningar som låg bakom fullmäktiges beslut att inte devalvera den svenska kronan i samband med den engelska devalveringen. Herr Åkerlund — vilket vi hörde av hans anförande — återkommer även i år till sammansättningen av riksbankens guldoch valutatillgångar och anser, att guldkassan är i minsta laget. Herr Åkerlund har inte ens fått stöd av sin partivän utskottets ordförande, herr Regnéll. Som vi hörde här har inte heller herr Gösta Jacobsson — och om jag uppfattade herr Lundberg rätt — samma uppfattning på den punkten som herr Åkerlund.

Det måste enligt min uppfattning vara mera klokt att riksbanken använder sina reserver för att göra affärer med värdepapper och valutor i stället, och på så sätt få en bättre förräntning av den valutareserv som finns. Det är klart att man kan ha olika uppfattningar om fördelningen mellan guld och valutor i riksbankens valv, men jag vill understryka att det måste ske en bedömning från fall till fall. I den reservation som har avgivits av herrar Mattsson och Börjesson i Glömminge påtalas den räntehöjning med en procent som genomfördes i december månad. Herr Sundin har i dag här fört reservanternas talan. Han ansluter sig i stort till de bedömningar som reservanterna gör när det gäller räntehöjningen. Man kan konstatera att denna räntehöjning vidtogs uteslutande i valutapolitiskt syfte och markerade beslutet att upprätthålla kronans yttre värde. Enligt min uppfattning var denna räntehöjning nödvändig vid den tidpunkt då den vidtogs. Med dessa påpekanden, herr talman, ber jag att få yrka, att utskottets omförmälan lägges till handlingarna med gillande av vad utskottet anfört.
Herr talman! Jag skall helt stillsamt kommentera ett uttalande av herr Gösta Jacobsson. Han påstod att guldet inte betyder så mycket. Hela detta arrangemang med speciella dragningsrätter är dock tillkommet bara för att hjälpa länder för vilka guldförlusterna är av det slaget att försvaret av deras valutors yttre värde inte längre säkert kan upprätthållas. Om man siffermässigt jämför förhållandena i Förenta staterna i dag med våra egna förhållanden, kommer man till följande resultat. Vi har i vårt land drygt en miljard kronors värde i guld på en befolkning av 8 miljoner. Vi har en ekonomi som är relativt modern — relativt, ty Sverige är i varje fall inte världens mest industrialiserade land. Förenta staterna, som är ett land med en befolkning på över 200 miljoner människor och med mycket stora åtaganden, inte bara i det egna landet utan över hela världen, har en guldkassa, som Översatt till svenskt mynt motsvarar 2 miljarder kronor. Om jag gör en enkel evalvering där, visar det sig att Förenta staterna är så långt nere att de klart befinner sig i farozonen. Som ett första steg i den utvecklingen har det för den amerikanska dollarns del inträffat, att den icke längre är fullt ut konvertibel; och detsamma kan sägas beträffande den svenska kronan. Naturligtvis tar det tid innan sådana saker » värker fram» så att man ser dem fullt klart; och den tiden får vi väl avvakta. Jag kan för min del bara beklaga herr Jacobssons inställning. Men han må ha sin uppfattning — det finns ingen anledning för mig att ändra min.

Herr talman! Det är kanske inte så förfärligt mycket som i det stora hela skiljer herr Åkerlund och mig, bortsett från den punkt som tydligen är mycket viktig för honom, nämligen om den metalliska kassan är så eller så stor. Det väsentliga för oss båda är väl, att Sverige har en valutareserv av sådan storlek att den erbjuder trygghet mot kastningar i varuutbytet — vi måste kunna klara varuutbytet även om det under någon tid blir en nedgång i vår valutareserv. Sedan kan det ju hända att herr Åkerlund väl mycket har skjutit den metalliska kassan i förgrunden, men jag tycker å andra sidan att också herr Ståhle alltför mycket har skjutit en sida av saken i förgrunden, nämligen förräntningen av våra valutor. Jag tror att den saken har mindre betydelse i sammanhanget — det väsentliga är enligt min mening tryggheten vad beträffar vår valutareserv. Jag skall ytterligare återkomma till dessa problem i samband med den interpellationsdebatt, som antagligen äger rum efter påsk i anledning av den interpellation om Stockholmskonferensen som jag avser att i dag rikta till statsrådet Wickman. Efter det överläggningen förklarats härmed slutad, yttrade herr förste vice talmannen, att med anledning av vad därunder yrkats propositioner komme att framställas först särskilt beträffande det avsnitt i utskottets yttrande, som å sid. 7 i det tryckta utlåtandet började med orden »När utskottet sammanfattar» och å sid. 8 slutade med »och lätta kreditåtstramningen.» samt «därefter särskilt rörande utskottets yttrande i punkten i övrigt.

Herr talman! I fjol vår yrkade vi från högerpartiet och hade då stöd av folk partiet att innevarande budgetår skulle inlevereras 200 miljoner kronor till statskassan av riksbankens vinst. Vi förutsåg att vinsten borde kunna bli av sådan storleksordning, att detta skulle vara möjligt. Vinsten blev också, som framgår av dagens handlingar, i runt tal 208 miljoner kronor. Vi upprepar nu yrkandet, men folkpartiet har för sin del hoppat av.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

Herr talman!

Med dessa påpekanden, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Mot vanligheten när det gäller riksbanksvinstens = disposition återfinns utskottets fp-ledamöter denna gång inte bland reservanterna. Herr Åkerlund har också varit vänlig nog att upplysa om detta förhållande. Detta är kanske ett oväntat utslag av politisk generositet. Bakgrunden är emellertid, att vi tycker oss ha funnit att det numera råder en utbredd och även efterlängtad enighet i uppfattningen om den lämpliga dispositionen av riksbankens tillgängliga vinstmedel. Av årets statsverksproposition framgår nämligen, att man för nästa budgetår tagit upp ett belopp av 200 miljoner kronor att inlevereras till statsverket. På den punkten har förklarligt nog varken från folkpartiets eller högerpartiets sida lagts fram något annat förslag. Till bilden hör också att bankofullmäktige enigt står bakom förslaget till disposition av 1967 års vinstmedel.

Herr talman! Det föreligger här reservation i tvenne frågor. Den första frågan, som gäller vuxenstuderandes studiesociala stöd, har ännu inte fått någon slutgiltig lösning. Det har därför väckts motioner, I: 277 och II: 341, där det framhålls »att de studerande vid vuxenutbildningsanstalter med lokal rekrytering som faktiskt bedriver heltidsstudier bör komma i åtnjutande av studiehjälpsreglementets förmåner». Genom riksdagens beslut föregående år om slopande av vuxenutbildningsbidraget är denna kategori studerande nu utan annat studiestöd än lån. Detta är inte tillfredsställande. Några skäl för att dessa studerande skall behandlas annorlunda än andra heltidsstuderande torde inte kunna anföras. Detta är motiveringen till den första delen av reservation I, som här föreligger. I den andra frågan gäller, att korrespondensstuderande, som =:bevistar korrespondensinstitutens preparandkurser, bör åtnjuta samma studiesociala stöd som eleverna vid de statliga vuxenskolorna erhåller vid perioderna med muntlig undervisning. Enligt nu gällande ordning måste de studerande själva betala dels kostnaderna för preparandkurserna — främst avseende lärare och undervisningsmateriel — och dels de egna levnadskostnaderna. Detta är knappast förenligt med de rättvisekrav som bör uppställas. Det finns också anledning att erinra om att den studiesociala situationen för denna grupp studerande ytterligare försämras genom att brevskolestipendierna skall avskaffas fr.o.m. den 1 juli i år. Vi har fått statliga riksrekryterande vuxenutbildningsskolor i Norrköping och Härnösand. Men vi har sedan lång tid tillbaka haft brevskolestuderande vid de privata korrespondensinstituten, främst vid Hermods NKI uppger man, att man för närvarande har inte mindre än 8 000 elever registrerade, som läser på här ifrågavarande utbildningsnivåer. Det är dessa elever det gäller. De bör inte komma i sämre ställning i och med att brevskolestipendierna nu avskaffas från den 1 juli i år. Detta är motiveringen till den andra delen av reservationen under I. Jag yrkar bifall till reservation I.

Herr talman! Jag skall inte bli mångordig i denna fråga, därför att vi har haft näraliggande frågor uppe till debatt ett par gånger här i kammaren på sista tiden, när vi behandlade förslaget om vuxenutbildningen och när vi behandlade studiesociala frågor. I dag gäller det om elev vid lokal vuxenutbildning, som bedriver heltidsstudier, skall omfattas av studiehjälpsreglementets förmåner och bestämmelser. Elever i lokal vuxenutbildning torde i princip här bli utestängda, och det är väl helt felaktigt att det blir så. Studierna här är de facto heltidsstudier, åtminstone i många fall. Vidare utges bidrag endast som lån; man får alltså inte bidragen direkt. Genom riksdagens beslut att slopa vuxenutbildningsbidraget får dessa studerande nu inte något studiebidrag. En fråga, som också förts fram i motioner och reservationer, är att studerande vid annat korrespondensinstituts preparandkurser borde kunna få stöd. Den möjligheten finns för studerande vid statens institut exempelvis i Norrköping, och det är orättvist att man på det sättet ger vissa elever en förmån som inte alla har. Det är egentligen rätt uppseendeväckande att regeringen inte har kunnat tidigare åstadkomma ett rättvisare förslag. Med motionerna har vi velat fästa uppmärksamheten på detta. Vi har väl hittills inte vunnit gehör. Med denna reservation vill vi därför fullfölja motionärernas tankegångar. Jag ber att helt kort få yrka bifall till reservation I.

Herr talman! Det kanske kan verka något förbryllande för de ärade ledamöterna att det finns två reservationer, dels reservation I, som både herr Edström och herr Larsson nu har talat för här, dels reservation II, som utskottets högerledamöter har avgivit själva. Men vid ett närmare studium framgår det att båda reservationerna har samma syfte och de har samma kläm under punkten A. Därvidlag kan jag instämma helt med vad herrarna Edström och Thorsten Larsson har sagt. Men när det gäller punkten B i utskottets hemställan har vi inte kunnat följa mittenpartierna. Den reform det här avser beslöts ju i fjol och har liksom inte hunnit verka än. Läser man i reciten ser man att reformen faktiskt kan komma att omfatta en väldig massa människor. Man redovisar cirka 25 000. Alla kommer väl inte att begära studiehjälp på ett eller annat sätt, men en stor del kommer naturligtvis att göra det. Och det kan få sådana ekonomiska konsekvenser för statskassan, att vi inte kunnat ansluta oss till detta krav, utan vi vill avvakta och se hur det utvecklar sig i inledningsskedet. Jag tror att det är välbetänkt att vara litet försiktig och återhållsam. Med dessa ord, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation II. Hur herr ning talmannen kommer att ställa propositionen har jag inte riktigt uppfattat, men jag föreställer mig att vi vid en omröstning skall kunna ena oss om punkt a i båda reservationerna.

Herr talman! De båda yrkanden i motionerna som nu behandlas gäller — som herrar Edström, Thorsten Larsson och Häbinette redan sagt då de talat för reservationerna — dels frågan om studiestöd i den lokala vuxenutbildningen och dels frågan om studiehjälp till bevistandet av preparandoch laborationskurser, anordnade av ett privat korrespondensinstitut. Det gäller med andra ord en teoretisk och en praktisk fråga. När man från mittenpartiernas sida hävdar att den som bedriver heltidsstudier i lokal vuxenutbildning nu saknar annat studiestöd än lån, så är det i allra högsta grad en teoretisk fråga. Den 10 kala vuxenutbildningen startar som bekant inte förrän det kommande läsåret, och det är i enlighet med riksdagens beslut också avsikten att denna utbildning skall meddelas som deltidsundervisning. På de större orterna kan det nog komma att inträffa, att man får en så pass bred vuxenutbildning att elever som så önskar kan utforma sin studieplan så att heltidsstudier skulle kunna komma att bedrivas. Med heltidsstudier menar man då, och det har inte vederlagts av de föregående talarna, undervisning som bedrives under minst åtta veckor och omfattar lärarledd undervisning minst 23 timmar per vecka. Det räcker alltså inte med att eleven uppfattar sina studier som heltidsstudier, utan det fordras ett par kriterier till härför. Uppfyller man dessa villkor, och det är som jag sagt möjligt att man kan göra en sådan kombination av sina studier i de större orterna och städerna, skall man enligt min mening också er ning hålla studiehjälp om man bedriver heltidsstudier vid den lokala vuxenutbildningen. Det finns inga föreskrifter som anger undantag i detta avseende. Men problemet är inte aktuellt i dag och var det inte heller förra året, när vi diskuterade samma fråga, och då avslogs samma yrkande av riksdagen. Frågan är alltså även i dag teoretisk. Vuxenutbildningsreformen träder inte i kraft förrän den 1 juli. Jag ber att i detta avseende få yrka bifall till utskottets förslag. Den praktiska fråga, som de borgerliga partierna i två reservationer kunnat ena sig kring, gäller elever som bevistar preparandkurser och laborationskurser vid Hermods, det enda korrespondensinstitut som anordnar muntliga kurser. Skall de ha samma studiesociala förmåner som de som är inskrivna i de statliga vuxenskolorna, det är frågan. Avsikten är ju att intagningen vid de statliga vuxenskolorna skall vidgas och att man därigenom skall kunna tillgodose behovet av undervisning för dem som studerar per korrespondens. Det har gått en alltför kort tid sedan starten av denna undervisning vid de statliga skolorna för att vi i dag skulle ha nått det målet. Det finns därför åtskilliga och kommer en tid framöver att finnas många, som studerar vid det privata korrespondensinstitutet. Då den gamla studieplanen för gymnasiestudier gällde var detta inget större problem. Preparandkurserna varade i regel omkring åtta veckor och var studiehjälpsberättigade. Hermods har också under årens belopp betalat ut stora belopp i studiehjälp till dessa elever. Under höstterminen 1966 deltog 218 elever i dylika kurser; 55 fick studiehjälp genom skolan. Nästa termin, vårterminen 1967, hade man 280 elever, varav 108 fick studiehjälp. Höstterminen 1967 var elevantalet 210, varav 94 fick studiehjälp, och vårterminen 1968, alltså innevarande termin, har 206 ele ver deltagit i undervisningen och 96 erhållit studiehjälp. Att inte alla elever erhållit studiehjälp kan förklaras av att några förmodligen är så unga att de uppburit förlängt barnbidrag. Många av de övriga tillhörde korrespondensgymnasierna och uppbar redan av det skälet studiehjälp. Denna form av undervisning enligt den gamla studieplanen upphör vårterminen 1969. Vad som ändrat situationen är att den nya studieplanen för gymnasiala studier per korrespondens förutsätter att kurstiden för preparandoch laborationskurser skall uppgå till 12—15 veckor. I regel fördelas dessa på tre tillfällen om vardera 4—5 veckor. Räknar man nu varje korrespondenskurs som en avslutad enhet, räcker inte tiden till för att villkoren för rätt till studiehjälp skall vara uppfyllda. Från de statliga vuxenskolorna har ett undantag från 8-veckorsregeln gjorts i reglementet. Det är troligen mot bakgrund av detta förhållande som motionärerna och reservanterna bygger sitt ställningstagande.

Med hänsyn till att efterfrågan på korrespondensundervisning på det gymnasiala planet ännu inte helt kunnat tillfredsställas av de statliga vuxenskolorna, är det naturligt att centrala studiehjälpsnämndens uttalande om rätten till studiehjälp får gälla även i fråga om un dervisning efter den nya kursplanen. Då kan möjligen någon invända, att man ålägger elever att bevista kurser på sammanlagt lägst 8 veckor och att fråga uppstår om återkrav av studiehjälp, om eleven gör studieavbrott. I så fall skall man vara generös, enligt min mening, om vederbörande inte har en sammanlagd kurstid på 8 veckor. I ett avseende tror jag mig kunna försäkra att alla vi som talat i denna fråga är överens, nämligen att så långt det är praktiskt möjligt skall de korrespondensstuderande som inte får plats vid de statliga skolorna jämställas med dessa elever.

Herr talman! Jag har ganska utförligt uppehållit mig vid detta problem, ty jag tror det är angeläget att göra klart vad det egentligen är fråga om och hur man tillämpar de olika studiesociala förmånerna för eleverna i korrespondensundervisning vid privata korrespondensinstitut. Enligt min mening är de så väl tillgodosedda som det nuvarande reglementet medger och i det avseendet väl jämställda med eleverna vid de statliga skolorna. Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Vad reservanterna i första rummet vill komma till är att de studerande vid de privata korrespondensinstituten, Hermods/NKI framför allt, inte skall sättas i ett sämre ekonomiskt läge än de studerande vid de nu upprättade skolorna i Norrköping och Härnösand. När nu herr Lars Larsson, som ju har möjlighet att bedöma vad centrala studiehjälpsnämnden tänker göra eftersom han sitter som ordförande i densamma, säger att man avser att använda sig av mycket generösa tillämpningsföreskrifter, så minskas därmed motsättningarna mellan reservanterna och utskottsmajoriteten. Det hade ej behövts någon reservation, om utskottets skrivning varit mer positiv. Som det nu är kan reservationens skrivning motiveras. Det blir därigenom bättre för berörda elever även under den allra första tiden, innan frågan slutgiltigt lösts. Men den lösningen väntar vi allesammans på.

Herr talman! Motionerna I: 423 och 11: 533 har tillkommit därför att vi anser att särskilt traktorer och motorredskap, som blir allt vanligare på våra vägar och gator, utgör en stor trafiksäkerhetsrisk. Vi anser att lykta med roterande gult sken borde bli obligatorisk. Utskottet vill inte ta initiativ till en tvingande föreskrift i detta fall, med den motiveringen att nordisk vägtrafikkommitte har i uppdrag att utarbeta förslag till gemensam vägtrafiklagstiftning för de nordiska länderna. Jag vill emellertid erinra om att statsrådet Lundkvist den 7 mars i år i svar på en enkel fråga av fru Nettelbrandt meddelat, att för ett år sedan tillsattes en utredning för översyn av bl.a. reglerna för motorredskap. Statsrådet ansåg att den utökade användningen av motorredskap och traktorer på våra vägar innebär en allvarlig trafiksäkerhetsrisk. Statsrådet meddelade samtidigt, att utredningsmannen siktade på att under första halvåret 1969 vara färdig med sin utredning. Eftersom statsrådet Lundkvist har en positiv syn på denna fråga, hoppas jag på åtgärder med det snaraste. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! I samband med förra årets beslut om riktlinjer för jordbrukspolitiken konstaterade riksdagen, att familjejordbrukarna för överskådlig tid kommer att dominera inom det svenska jordbruket. Samtidigt sade riksdagen, att uppbyggnaden av effektiva jordbruksföretag i princip bör ske utan begränsning till någon särskild företagsform. I anledning av väckta motioner i denna fråga har de borgerliga i utskottet med lottens hjälp fått fram ett utskottsutlåtande, som skulle ytterligare begränsa valet av företagsform inom vår jordbruksnäring. För oss reservanter förefaller det orimligt att ha en näringspolitisk uppfattning, som skulle spika fast den eller den företagsformen eller storleken på företag. När man läser RLF-tidningen förstår man att det är det aktuella fallet i Sörmland som skrämt de borgerliga. RLF tidningen skriver: »Det gick som vi fruktade. Herr Holmqvist beviljade Holms livsmedels AB statlig kreditgaranti för dess fläskoch äggfabrik, det s.k. sörmlandsfallet. Och inte nog med det. Han höjde det av en smal majoritet i lantbruksstyrelsen tillstyrkta beloppet 3 miljoner kronor till 4 miljoner kronor. — — — Herr Holmqvist har tydligen på ett tidigt stadium givit löften som han inte kunnat bryta. Skrämmande är att han som särskilt skäl anför att företaget skall leverera sina produkter direkt till Kooperativa förbundet och Som väl är står det ingenstans om vart leveranserna skall gå! Därför kan de också gå till KF och ICA. Artikeln slutar: »Kreditgarantier på 4 miljoner kronor ger Holms AB ca 80 000 kronor lägre kostnader per år. Vi känner inte till att bolaget tillhör de mera hjälpbehövande.» Här ställer man sig frågan: Vad menas? Jag har inte uppfattat dessa statliga kreditgarantier som någon socialhjälp, utan som ett led i rationaliseringen för att skapa effektiva företag.

Detta är ju inte någonting nytt. även företagareföreningarna ger garantilån, och de borgerliga har aldrig förfasat sig över detta. Vad beträffar sörmlandsfallet kan jag också säga, att ett par eller tre bönder mycket väl kunde ha gjort detsamma. Man kan ju fråga sig varför de inte gör det. Jag tycker att de borgerliga i den här frågan driver en inavelspolitik, som absolut inte skulle vara tänkbar i fråga om någon annan näringsgren. Jag tror också att den rädsla som framkommit i RLF-tidningen är betydligt överdriven. Herr talman, jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Talesmannen för den socialdemokratiska reservationen försökte göra gällande att det numera välbekanta sörmlandsfallet skulle vara den enda anledningen till motionerna och anledningen till att de borgerliga ledamöterna i jordbruksutskottet har uttalat sig till förmån för motionerna. Jag vill med en gång slå fast att så ingalunda är fallet. Jag tänker inte i dag ge mig in på någon diskussion i den saken. Jag vet att här i kammaren har väckts en interpellation just kring denna fråga, och jag skall inte försöka att så här i förväg komma med några tolkningar av vad jordbruksministern kan ha avsett och inte avsett när han tog ställning i frågan. Låt mig i stället konstatera, att vi inte kan bortse från det faktum att 80 procent av samtliga gårdar, som för närvarande drivs inom svenskt jordbruk, är på tjugo hektar eller mindre. När riksdagen förra året tog ställning till jordbrukspolitiken, hade vi från vårt håll en reservation av samma innehåll som utskottsmajoritetens utlåtande i år, vari vi ville markera att man vid den rationaliseringsprocess, som pågår i riktning mot allt effektivare företag — en målsättning som självfallet var och en som sysslar med jordbruk måste ansluta sig till — inte får bortse från att vi så att säga startar i det här läget. Jag tycker nog att även näst sista stycket i reservationen ytterligare understryker, att det är bara de allra största familjejordbruken som har förutsättningar att få kreditgarantier. Det har sagts att uppfattningen att man i huvudsak måste satsa på familjeföretagen skulle vara ett utryck för en inavelspolitik, som det inte finns motsvarighet till inom andra näringsgrenar. Ja, hur är det egentligen? Just när det gäller att bevilja samhälleliga kreditgarantier har man just för jordbruk valt att göra en avgränsning, som inte förekommer i fråga om kreditgarantier inom andra näringar. Kan någon här i kammaren stå upp och peka på att ett företag just därför att det sysselsätter bara en, två eller tre man är uteslutet från ett företagarlån eller en kreditgaranti? gångspunkten: Finns inom detta företag möjligheter att driva det lönsamt? Finns sådana möjligheter — OK, då får företaget kreditgaranti. Men just när det gäller jordbruk har man i stället valt den andra vägen och sagt: Jordbruket måste ha en viss storlek, ty i annat fall går inte samhället in såsom borgenär. Det är ju detta det är fråga om, eftersom vi just nu diskuterar kreditgarantilån. Det är alltså den stora skillnaden. Jag tycker att man, tvärtemot vad reservanternas talesman påstod, har vänt upp och ned på det hela och spikat alldeles speciella regler för jordbrukarna. Finns här i kammaren verkligen någon som är beredd att utan vidare bestrida, att man även på ett jordbruk med begränsade arealer kan finna en produktionsinriktning, som åt familjen ger lönsamhet, utan att det fördenskull måste vara fråga om ett jordbruk på 30 hektar? Jag vill verkligen ställa den frågan. Vidare anförs att detta inte är någon dom över de jordbrukare, som vill driva sitt jordbruk så som de själva önskar. Det är lätt att säga så — till dess att vederbörande möter den kalla praktiska verkligheten. Låt oss anta att det är fråga om ett kompletteringsköp, men att man inte kommer upp i sådan areal att man med de tillämpningsföreskrifter, som finns i dag och som är ett resultat av riksdagsmajoritetens beslut, bedöms värdig att få lån. Då frågar jag: Vart skall vederbörande jordbrukare, som tar detta steg på vägen i sina rationaliseringssträvanden, gå för att få borgenärer till den kredit som behövs för att göra kompletteringsköpet, när den statliga kreditgarantimöjligheten inte står öppen? Sådant är ju problemet för den enskilde jordbrukare, som vill ta ett steg i taget för att inte så snabbt och våldsamt öka sin skuldbörda, något som ju med hänsyn till den lönsamhet som gäller inom hela jordbruket många gånger kan te sig mycket besvärande.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

Herr talman! Jag vill ur den reservation som föreligger citera några rader och även kommentera dem — de är väl närmast ett klipp ur skrivningen i jordbruksutskottets utlåtande från föregående år.

Jag kan emellertid inte underlåta att säga till herr Augustsson att resonemanget knappast går ihop. Här rör vi oss dock inom vissa ramar både vad det gäller produktionsutrymme och då det gäller möjligheterna till statligt stöd via lånegarantier eller eventuellt bidrag. Och om inom de ramarna ges med förtur åt mycket stora objekt lär inte rationaliseringsinsatserna inom det egentliga familjejordbruket kunna få oförändrad omfattning och självfallet inte heller bli dominerande. Naturligtvis kan man säga att väsentliga ökningar skedde förra året, men då skall vi komma ihåg att man också tog bort spärrarna för stöd åt större företag. Måhända kan även de vara familjeföretag — det är mycket svårt att dra några gränser därvidlag — men man släppte alltså in kunder som tog mycket stora belopp. Den saken bör också vara med i bilden här. Jag skall inte i onödan förlänga dagens debatt, men jag tror att det är mycket väsentligt att familjejordbruket så långt som det är möjligt får fullgoda sysselsättningstillfällen året runt. Och den målsättningen blir det kanske litet svårt att förverkliga om man fullföljer den politik som jordbruksministern på senare tid har slagit in på. Herr talman! Jag vill med dessa ord yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Till herr Fälldin skulle jag vilja säga att några arealgränser som reglerar rationaliseringsstödet inte förekommer. Det är nog andra bedömningar lantbruksnämnden gör, även om arealen också spelar sin roll. Herr Kristiansson sade att vi dock rör oss inom vissa ramar när det gäller rationaliseringsstödet. Det gör vi givetvis, och jag vill understryka herr Kristianssons yttrande att en väsentlig uppräkning gjordes föregående år. Jag tror att rationaliseringsstödet ökades med 45 procent för innevarande år, och nästa budgetår skall det om jag inte minns fel ökas med 33 miljoner. Om man sätter den ökningen i förhållande till det som eventuellt kan gå till andra företagsformer än just enoch tvåfamiljsjordbruk så finns det säkerligen ändå tänjbara ramar kvar. Herr Fälldin talade om den kalla verkligheten. Naturligtvis sköter inte jordbruket sig självt — det vill till duktigt folk. Men när man läser dagens tidningar ser man att det i alla fall finns hopp om livet. Annat var det 1966 och även 1967, då vi kunde få se de vackra affischer som jag ibland brukar ha med mig och som t.ex. på östgötaslätten ställde frågan: »Skall bygden dö? Kan du tänka dig denna bygd utan jordbruk?» I och för sig var ju frågeställningen ganska horribel — jag tror inte att någon kunde tänka sig just den bygden utan jordbruk. Men svartmålningen då står i bjärt kontrast till vad man kan få höra i dag. Det är glädjande när RLF-chefen i annat sammanhang säger: »Svenskt jordbruk är sannerligen inte en näring dömd till undergång. Tvärtom är det en näring stadd i dynamisk utveckling, en näring med god internationell konkurrenskraft, som har alla förutsättningar att leva vidare.» Man blir som sagt glad av sådana uttalanden. De tidigare svartmålningarna gjorde kanske att man blev litet betänksam inför framtiden, men yttranden som detta stärker övertygelsen att det kommer att gå bra i fortsättningen också. Vi kan väl inte säga att våra bönder som yrkesgrupp är lämnade åt sitt öde. Tvärtom är vi fullt ense om att det ligger i allas intresse att de kan leva vidare. Men vi vill, som vi tidigare sagt, inte begränsa oss till att föra — jag säger det rent ut för böndernas egen skull — en inavelspolitik. Det ligger någonting i detta uttryck. Vi skall inte heller begränsa företagsformen för denna näring. Den är för värdefull för att den skall snöpas på detta sätt.

Herr talman! Nog innebär väl det ganska konsekventa nejsägandet till deltidsjordbruket som företagsform en rätt betydande begränsning av företagsformerna. Om jag har rätt förstått det svårlästa utskottsutlåtandet från i fjol — det förekom ju då växlande majoriteter under olika punkter — uttalade utskottet ett bestämt nej till en företagsform av detta slag, i varje fall en företagsform som skall kunna räkna med exempelvis kreditstöd från samhällets sida. Jag tecknade en bild av hur verkligheten kan te sig. Den som vill ta det försiktigare steget mot sitt mål kan inte räkna med att få kredithjälp utan är hänvisad till att i annan ordning skaffa sig egna borgenärer. Sedan kommer dessa affischer tillbaka. De besked som vi har fått från lantbruksnämnderna — en sammanställning har väl också kommit ut i bokform — visar att en miljon hektar kommer utanför linjen; jag vet inte exakt på vilket sätt man har gått till väga vid den uträkningen. Det kanske emellertid inte ligger under detta utlåtandes räckvidd att diskutera situationen för de bönder som hör hemma utanför linjen. De är, frånsett några få som faller under någon liten passus i tillämpningskungörelsen, i princip uteslutna från varje form av stöd.

Herr talman! Då jag i min verksamhet i rätt stor utsträckning kommit i kontakt med deltidsjordbrukare och de problem som dessa ställs inför vid ägarskifte och mera omfattande reparationsoch ombyggnadsarbeten, vill jag något beröra dessa frågor. Låt mig först slå fast att denna kategori av jordbrukare eller yrkesarbetare — till vilken grupp man nu vill föra dem — inte är sällsynt utan rätt vanlig, åtminstone hos oss på västkusten. De utgör en medborgargrupp som är representerad i alla partier, och de brukar i regel så små jordbruksenheter att deras produktion i det stora sammanhanget när det gäller överskott eller försörjningsgrad är i det närmaste betydelselös. Det är i deras fall inte fråga om något stöd som skulle stjälpa eller ens fördröja genomförandet av den jordbrukspolitik, varom stor enighet råder. Det gäller ej heller bidrag utan endast hjälp med en kreditgaranti, som kostar statsverket mycket litet men kan vara till verklig hjälp för dem, då de liksom hamnat mellan tvenne stolar. De bedömes givetvis inte som jordbruk, värda att satsa någonting på, och de är därför uteslutna från bidragsgivningen. De räknas för det mesta ej heller som egnahem, fastän bedömningen i detta fall lär, enligt vad som uppges, vara olika i skilda län. Som regel får de därför inte egnahemslån — om sedan avslaget motiveras av läge eller bristande kreditvärde, må lämnas därhän. Dessa fastigheter ger dock innehavaren en ofta mycket bra bostad, där barnen får växa upp i en, som vi brukar bedöma det, god miljö med umgänge med både djur och annan natur. Med andra ord: något som vi borde stödja och som ligger mycket närmare jordbruk än fläskeller äggindustrier. Det har sagts att det finns förbättringsbidrag och att andra bidrag kommer att utgå genom den framlagda propositionen om särskilt stöd åt äldre arbetslösa. Villkoren härför är dock att man uppfyller vissa krav på ålder och att man har slutat sitt aktiva arbete. I detta fall gäller det endast att skapa kreditmöjligheter för en liten arbetsför grupp som funnit sin livsmelodi, som oftast sköter sin ekonomi exemplariskt och som bidrar till att hålla det öppna svenska kulturlandskapet vid liv. Herr talman! Jag kan ej annat än yrka bifall till reservationen i detta ärende.

Herr talman! Låt mig först deklarera som min uppfattning att deltidsjordbruket representerar en form av elasticitet hos näringslivet och en rörlighet av arbetskraften som det ur det allmännas synpunkt finnes all anledning att slå vakt om. Jag anser att vi bör inrikta oss på att behålla deltidsjordbruket i stora delar av vårt land också i framtiden. Till viss del har deltidsjordbruket ändrat karaktär under de senaste åren. Förr bestod ju ett deltidsjordbruk av en liten åkerareal. Nu är det ofta även i slättbygderna så att en jordbrukare kan driva ett relativt stort jordbruk men ändå önskar och många gånger behöver också kompletteringsarbete. Jag har ställt mig frågan: Hur många deltidsjordbrukare har vi ungefär i vårt land? Det går inte att få fram någon exakt siffra därpå, men en av jordbrukets utredningsinstitut 1965 gjord stickprovsundersökning gav vid handen att mellan 15 och 20 procent av landets jordbrukare hade sysselsättning vid sidan om, alltså nära en femtedel av jordbrukarna. I stora delar av mellersta och norra Sverige är denna siffra betydligt högre. Jag kan som exempel nämna att i den utredning som lantbruksnämnden i mitt hemlän, Värmlands län, har gjort och redovisat i boken »Jord och skog i Värmland» finnes siffror redovisade som innebär att man ganska säkert kan slå fast att omkring hälften av Värmlands jordbrukare är deltidsjordbrukare. Alla förstår vilket värde det är att ha kvar dessa människor på landsbygden. Både för den fasta befolkningen och för sommarstugeägare ger detta möjlighet och underlag till en bättre service även i glesbygderna. Genom att behålla deltidsjordbruket kan vi också på ett billigt sätt bidra till att bevara en öppen bygd. Jag tror att det är riktigt att vi tar med dessa synpunkter i bilden, när vi diskuterar frågan om kreditstöd till deltidsjordbruket. Det går inte att dra en skiljelinje mellan naturvård å ena sidan och jordbruksdrift å andra sidan. Genom bevarandet av ett så stort antal extensivt drivna jordbruk som möjligt löser man, efter vad jag förstår, dessa frågor på det enklaste, naturligaste och för samhället billigaste sättet. Orsaken till den höga siffran deltidsjordbrukare i vårt land är till stor del att det är en attraktiv boendeform för människor. Man känner på landsbygden trivsel, man känner med sitt lilla jordbruk — och kanske också med sin skog — en viss trygghet. Man skall som herr Skårman nyss underströk inte utestänga dessa människor från kreditstöd. Jag vill, herr talman, yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Herr Fälldin säger att socialdemokratins negativa inställning gentemot jordbrukarna också kommer till uttryck i denna reservation som gäller kreditstöd åt deltidsjordbrukare.

Vi har inte tänkt köra bort dem, absolut inte! De kommer att få ha kvar sin attraktiva livsform så länge de önskar. Det finns inte något annat förslag, så den saken behöver vi inte diskutera. Frågan gäller hela tiden om vi skall stödja dem med dessa rationaliseringslån, om vilka ni sagt att ni fruktar att ramarna inte skall räcka till om andra grupper också kommer in i bilden. Vi som gått på utskottets linje anser att vi inte skall ge detta stöd. Vi säger till och med att det redan nu finns ett visst stöd åt dessa grupper. På vad sätt då? Jo, om det händelsevis, vilket i vissa fall sker, blir underskott på ett sådant deltidsjordbruk, så finns möjligheten att dra av underskottet på den huvudsakliga inkomsten vid deklarationen. Om deltidsjordbrukaren t.ex. står i en fabrik och arbetar heltid med samma förtjänst som den som står vid maskinen intill, så har den som har deltidsjordbruk — det är hans livsform, hans intresse — möjlighet att göra avdrag om han får underskott på jordbruket. Han får på så sätt lägre skatt än hans kompis vid maskinen intill. Han har full rätt att göra avdrag, och ingen kan klandra honom, och det finns alltså redan vissa fördelar. När vi nu inte vill gå med på att utsträcka rationaliseringsstödet, så vill jag fortfarande påstå att det är av omtanke om näringen som sådan. Det är ett bestickande resonemang som reservanterna för när de säger: »Även landskapsvårdssynpunkter talar för att deltidsjordbruken bevaras. Detta torde nämligen ofta vara en förutsättning för att bygden skall kunna hållas Öppen.» Vi är alla överens om att man på något sätt måste göra insatser för att hålla bygden öppen. Men när vi nu har ett naturvårdsverk med en ambitiös chef i spetsen kan vi väl ändå med gott samvete överlämna dessa bedömningar åt detta verk. Skulle vi i dag exempelvis besluta i enlighet med reservationen, så finns det i och för sig inga garantier för att vi bibehåller det öppna landskapet. Det finns ingenting som hindrar att deltidsjordbrukaren planterar sin öppna plätt med en mörk granskog. Liksom föregående år finns det i år, herr talman, intet nytt som talar för bifall till den borgerliga reservationen, varför jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! När herr Augustsson här i debatten drar in avdragsrätten vid deklaration vill jag säga att denna i vissa fall kan innebära ett stöd. Då har emellertid deltidsjordbrukaren «haft verkliga utgifter för sitt jordbruk, och det är sådana kostnader han drar av. Herr Augustsson menar väl inte att hälften av Värmlands jordbrukare eller en stor del av Uddevallas stuveriarbetare, för att ta ett annat exempel, har sitt jordbruk av skattetekniska skäl? Nej, de driver sina deltidsjordbruk — som jag sagt tidigare — därför att denna livsform är attraktiv för dem. Skillnaden i herr Augustssons och vårt resonemang är att vi inte vill utestänga dessa människor från kreditstödet. Vad gäller naturvårdssynpunkterna vill jag framhålla att det bästa sättet att behålla en öppen bygd är att människorna får möjlighet att bruka jorden. När vi får räkningar från naturvårdsverket på vad det kommer att kosta att hålla bygden öppen på annat sätt, tror jag vi kommer att vara överens om att det billigaste sättet är just att stödja jordbruket.

Herr talman! Jag trodde det framgick klart och tydligt av mitt anförande, att jag absolut inte har den uppfattningen att Värmlands bönder har sina deltidsjordbruk av skattetekniska skäl. Frågan var fullkomligt oberättigad tycker jag. Jag håller med herr Eriksson om att de har sina jordbruk därför att det är en attraktiv livsform för dem. De må ha sina jordbruk på dessa grunder, men frågan gäller inte detta! Vi kan inte förstå att vi skall behöva plottra bort det bidrag som rationaliseringsstödet ändå är på alltför många. Ni har själva varit inne på precis samma linje men har nu en helt motsatt uppfattning.

Herr talman! I egenskap av motionär vill jag säga några ord om motion I: 711.

Av vissa omständigheter, inte minst det faktum att skogen kommer in i bilden i de sämre lottade jordbruksområdena främst i de norra delarna av landet, slår detta mycket hårt på sina håll; framför allt i en konjunktur som den vi nu är inne i. Båda dessa saker kan sammanfattas eller rubriceras som stelhet, såväl med hänsyn till konjunktur som omständigheterna i övrigt. Det leder fram till de horribla förhållanden som jag har påtalat i min motion.

Det behövs i den jordbrukspolitiska tillämpningen en nyansering med hänsyn till den inom regionen rådande lokala arbetsmarknadssituationen, liksom en flexibilitet med hänsyn till det rådande konjunkturläget. Detta är, herr talman, huvudtemat i min motion. Jag menar att den hemställan som gjorts i nuvarande situation borde blivit bättre beaktad i utskottsutlåtandet. I detta sammanhang kanske jag bör notera att utskottet har skrivit ett välvilligt utlåtande. Man har offrat mycken tid och många ord på det. Jag kan måhända konstatera att det innebär någonting av ett tyst erkännande av det som framförs i motionen. Men ett tyst erkännande ger ju i sak ingenting. Det vill jag också ha fastslaget. Det hade varit mer väsentligt för de människor som berörs, och jag tror det hade varit vettigt ur hela samhällsekonomins synpunkt, att ta steget fullt ut och yrka bifall till denna motion. Herr talman! Jag skall begränsa mig till de synpunkter jag nu anfört. Möjligen skulle jag till dem ytterligare kunna foga att det utlåtande som här föreligger absolut är en skönmålning av situationen, ty bestämmelserna tillämpas inte på det sättet. Jag skall bara peka på en enda sak. Man säger i utlåtandet att vederbörande i de här berörda fallen har stora möjligheter att i varje fall rusta upp sin bostad eller bygga nya bostäder. Jag måste notera att det inte fungerar på det sättet. I och med att lantbruksnämnden säger att det här ingenting är att bygga på, lär det vara ytterst svårt att komma till vederbörande länsbostadsnämnd och få bidrag till en upprustning, i varje fall om den är mera omfattande.

Herr talman! Herr Axel Kristiansson ställde ju inget yrkande, och jag skall därför fatta mig kort. Utskottsutlåtandet är ju, som kammarens ledamöter ser, enhälligt och det betyder att det är positivt skrivet, och eftersom alla är ense om det behöver man kanske inte heller säga så mycket om det här. Jag vill dock påpeka att när utskottet skriver att innehavare av mindre jordbruk har möjlighet att få statligt stöd till upprustning av sin bostad, så är detta föranlett av att motionärerna främst pekat på svårigheterna att placera de äldre jordbrukarna på arbetsmarknaden. Det är ju allmänt omvittnat att den som är 60 år eller däröver kan få bidrag på upp till 10 000 kronor för att rusta upp sin bostad.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
Herr talman! Jag tackar herr Mossberger för det förtydligande som han nu gjorde, men det innebär ju inte så värst stor tröst. Det lär vara i sällsynta fall som man går ned till gränsen 60 år, även om det författningsenligt är möjligt. Stödet är i huvudsak förbehållet pensionärerna, och de anslag som hittills varit tillgängliga har i varje fall inte varit tillräckliga. Jag vill dessutom till den kategori som här berörs räkna inte bara dem som är över 60 år, utan man får gå längre ned i åldersgrupperna. Då lär det inte vara så mycken tröst att man kan få detta stöd när man blir pensionär eHer kanske något år dessförinnan.

Herr talman! Även om herr Kilsmo inte hade något yrkande, måste jag ändå göra en kommentar och bestrida den skildring han ger, när han påstår att det hos samhället, myndigheterna och även riksdagen råder en total likgiltig het när det gäller brottsligheten och dess utveckling. Detta är en karikatyr på verkligheten, måste jag säga. Hans föreställningar om hur kriminaliteten skall utveckla sig i vårt land och att här kommer att uppstå ett gangstersamhälle kan vi inte göra mycket åt. Det är honom obetaget att hysa sådana föreställningar. Jag tycker dock att han gör en mycket överdriven mörkmålning. Vi har en stigande brottslighet. även kriminalvårdsstyrelsen konstaterar dels att det sker en ökning nu och dels att man måste räkna med en viss fortgående ökning av brottsligheten i Sverige. Det är dess värre en utveckling som vi inte är ensamma om utan som är gemensam i första hand för alla industrialiserade länder. Vi kan också konstatera att vi dess bättre har en så att säga mera godartad brottslighet i vårt land än i de stora länderna och särskilt i de stora ländernas storstäder. De åtgärder som kan vidtagas vidtas i ökad grad i vårt land. Men det har hittills inte lyckats i något samhälle på något kulturstadium att utrota brottsligheten och att utplåna de orsaker som leder till brottslighet. Genom olika åtgärder söker man att tränga djupare in i problemen, genom forskning att utreda orsakerna och genom kriminalvården att återföra dem som har kommit in på brottets bana till en anpassning till ett normalt samhällsliv. Herr Kilsmo lät något förvånad över att brottsbalken kommer in i bilden först i efterhand. Hur i all världen skulle brottsbalken kunna komma in tidigare än i efterhand? Man måste på annat sätt komma åt att förebygga brottsligheten. Jag behöver inte relatera vad som anförts i utskottets utlåtande dels om forskningen och dels om det uttalande som riksdagen har gjort helt nyligen om att den kriminologiska forskningen skall utvecklas genom att i första hand en plan upprättas. Årets riksdag har också anslagit 300 000 kronor till detta syfte.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

Jag vill meddela att det är min avsikt att i dag låta utdela en preliminär plan för ärendenas fördelning på plena efter påsk till och med vårsessionens slut. Härmed får jag anhålla om ledighet från riksdagsarbetet den 16—den 23 april 1968 för deltagande i Interparlamentariska unionens rådsmöte i Dakar.

Herr talman! Med hänsyn till omfattningen av de ärenden som avses i Kungl. Maj:ts propositioner nr 68 och 101 hemställer jag att kammaren måtte medgiva ytterligare utsträckning av tiden för avgivande av motioner i anled
Herr talman! Med hänsyn till omfattningen av de ärenden, som avses i Kungl. Maj:ts propositioner nr 77 och 81, hemställer jag, att kammaren måtte medgiva ytterligare utsträckning av tiden för avgivande av motioner i anledning av nämnda kungliga propositioner till det sammanträde, som infaller näst efter femton dagar från det propositionerna kom kammaren till handa.

Herr talman! Enligt i pressen lämnad kortfattad redogörelse från den i Stockholm den 29 och 30 mars avhållna valutakonferensen med tioländergruppen har en överenskommelse träffats mellan nio av medlemmarna angående de vid den i september förra året i Rio de Janeiro fattade besluten rörande speciella dragningsrätter i Internationella valutafonden. Bakom den träffade överenskommelsen ligger av allt att döma den internationella valutakris, som uppstått genom punddevalveringen, där växande dollargapet, antidollarspekulationen, guldrushen och slutligen den nyligen skedda uppspaltningen av guldpriset, vilka företeelser rubbat grundvalarna för det tidigare internationella valutasystemet. Med hänsyn till den aktuella valutasituationen och vårt eget lands ställning i sammanhanget är det uppenbart att överenskommelsen kan komma att få vittgående konsekvenser för vår samhällsekonomi på kortare och längre sikt. I anledning härav hemställes om första kammarens tillstånd att till statsrådet Krister Wickman ställa frågan huruvida statsrådet är beredd att lämna kammaren en närmare redogörelse för angivna valutaöverenskommelse och dess innebörd.